Herr talman! Under debatten här i dag liksom under den energidebatt som har förts alltsedan kärnkraftsolyckan i Harrisburg har socialdemokratin lagt ned betydande möda på att genom hänvisningar till det ena eller det andra historiska citatet söka påvisa konsekvensen i den egna politiken. Jag har själv svårt att komma ifrån intrycket att intensiteten i bevisföringen antyder att man uppfattat sig ha svårigheter, svårigheter som man inte minst har mött i kammaren i dag. Den harm med vilken man har tillbakavisat alla antydningar om att också andra motiv än Harrisburgolyckan varit vägledande för det socialdemokratiska partiets nya ställningstagande har knappast hjälpt. Herr talman! Debatten efter Harrisburgolyckan har på något sätt gett intryck av att den hittillsvarande kärnkraftspolitiken i vårt land skulle ha utgått från något slags föreställning om att kärnkraften är riskfri. Så förhåller det sig naturligtvis inte, snarare tvärtom. Det är medvetenheten om riskerna som har föranlett all den särskilda lagstiftning och alla de särskilda skyddsregler som kärnkraften är omgärdad med. I själva verket torde det inte finnas någon energikälla som har omgärdats med så starka skyddsföreskrifter som just kärnkraften. Många av dessa skyddsföreskrifter och den grundläggande lagstiftningen på området, nämligen atomenergilagen, har tillkommit på socialdemokratiskt initiativ. Villkorslagen däremot, som under trepartiregeringens tid kom att komplettera atomenergilagen, tillkom mot socialdemokraternas uppenbara önskan. Det är svårt att i detta avseende frigöra sig från intrycket att socialdemokratin sedan atomenergilagen på något sätt har stelnat i sina säkerhetshänsyn. Nu när vi sitter inne med åtminstone delar av facit beträffande villkorslagen, kan vi konstatera att villkorslagen oavvisligen har givit upphov till en säkerhetsforskning, som vi denna lag förutan inte hade haft i dag. Vi moderater medger gärna att vi sedan 1975 har kommit att tillmäta säkerhetsfrågorna allt större betydelse. Det är svårt att förstå varför socialdemokratin inte kan följa med på den vägen. möjligen, herr talman, kunna framställas som någon form av reaktivering av säkerhetsintresset. Ändå är reaktionerna litet väl yrvakna, t.o.m. för att härröra från socialdemokratin. Kärnkraften är inte och har aldrig ansetts vara riskfri. Noggranna säkerhetsanalyser har under många år genomförts, reviderats och genomförts igen för att skapa bästa möjliga underlag för beslut runt om i världen om kärnkraftens användning. Av dessa säkerhetsanalyser vet vi att incidenter med vissa mellanrum kommer att inträffa i kärnkraftsanläggningar. Vi vet också att vissa statistiska sannolikheter talar för att vi någon gång även kommer att drabbas av en mer betydande olycka. Harrisburgolyckan var en sådan incident som vi vet kommer att inträffa i anläggningar av det ytterligt komplicerade slag som en kärnkraftanläggning utgör. Harrisburgolyckan skall inte förringas, men den skall ändå sättas in i sitt rätta sammanhang: den var i ett visst hänseende förutsedd. Bedömningen att kärnkraften ändå är tillräckligt säker för att kunna utnyttjas i vårt land i den omfattning som riksdagen tidigare har fattat beslut om har gjorts i medvetande om riskerna för den typ av incidenter som Harrisburgolyckan är ett uttryck för. Allt detta vet naturligtvis socialdemokraterna. Ändå svänger man under hänvisning till det exceptionella Harrisburgolyckan sägs representera. Detta exceptionella var man dessutom medveten om bara några få dagar efter olyckan och långt innan någon tekniker vågat uttala sig om det exakta förloppet i och omkring reaktorn. Denna motsättning mellan det uppenbart förutsedda och socialdemokratins egen argumentering har gjort att vi moderater misstror motiven för den socialdemokratiska omsvängningen. Herr talman! Jag har den största respekt för alla de människor som känner oro inför kärnkraften. Den oron har bidragit till att skärpa säkerhetskraven genom åren och bidrar fortfarande i samma riktning.

Så skall ett säkerhetssystem fungera. När nya erfarenheter vinns, skall nya krav ställas på utnyttjandet, inte bara av denna högteknologiska energikälla utan av alla former av energiproduktion. Att på detta sätt utnyttja olyckan till fördel för säkerheten är klok politik. Däremot är det inte ärligt att utnyttja den oro som olyckan har inneburit för många till politiska utspel. Det är inte fult, herr talman, att tvingas att ändra uppfattning, när man inte har partiorganisationen med sig. Men det är oärligt att ange andra motiv, när detta är det verkliga skälet. Då utnyttjar man människors oro för någonting som sådan oro inte får utnyttjas för. Låt mig, herr talman, också säga några ord om de förnyelsebara energislagen. Jag tycker att det är en styrka att enigheten kring de förnyelsebara energislagen är så stor som den är. När riksdagen förra året hade anledning att behandla trepartiregeringens förslag till treårigt energi forskningsprogram, skedde detta i betydande enighet om var de största ekonomiska satsningarna skulle sättas in. Vi är ense om att vindenergin, energin från ved, från biomassa och kanske i än högre grad från solen kan komma att ge bidrag till den svenska energitillförseln. Som flera talare under dagens debatt också har framhållit, har naturligtvis de förnyelsebara energikällorna betydande fördelar. Alldeles bortsett från den uppenbara fördelen att de just är förnyelsebara innebär de, genom att de också är inhemska, möjligheter till ett ökat oberoende. De innebär möjligheter till en riskspridning av stor betydelse. Detta är vi alltså ense om. Hur förutsättningarna ser ut i detalj förefaller vi däremot att tala om i litet olika valörer. Jag tror att det på det här området är klok politik att inte ställa ut för stora växlar på sådant som man inte vet någonting om. Vi befinner oss tyvärr alltjämt bara i början av våra forskningsinsatser på det förnyelsebara området. Jag tycker därför att lika väl som det är oärligt att utnyttja människors oro efter Harrisburgolyckan, så är det oärligt att invagga människor i föreställningar om att vi redan vet vilka bidrag vi kan få från de förnyelsebara energislagen och att vi redan vet att de förnyelsebara energislagen i miljöhänseende kommer att vara överlägsna hittills kända energikällor. Jag önskar att jag kunde tala med den tvärsäkerhet som Bengt Sjönell gjorde för en stund sedan här i kammaren och veta att allting skulle gå väl med de förnyelsebara energikällorna. Jag hoppas, men väntar ändå på forskningsresultaten. Likaså hoppas jag, liksom sannolikt de flesta andra i denna kammare, att det skall vara sant att de förnyelsebara energikällorna ger det tillskott till sysselsättningen som många redan har talat om att de kommer att göra. Att märka är emellertid att om det skall vara ett varaktigt och positivt bidrag till sysselsättningen, så skall det ske med kravet på att den typ av energiproduktion som då är i fråga också kan genomföras på ekonomiskt lönsamma villkor. Att det skulle förhålla sig på det sättet har vi fortfarande tyvärr ingen visshet om. Det ligger, herr talman, en risk i att för hårt och för snabbt hoppas på det som vi ännu inte vet någonting om. Det kan i värsta fall leda till att vi i entusiasmen satsar för snabbt och därmed för tidigt slår ihjäl goda idéer som skulle kunna ge varaktiga bidrag till den svenska energiproduktionen, om de fick sättas in i sitt sammanhang vid rätt tid. Därför tror jag att det är klokt att snarare vara aningen pessimistisk än för optimistisk i synen på energikällorna. Går det snabbare att få fram rätta kunskaper om de förnyelsebara energislagen, så är ingen skada skedd. Då ökar våra möjligheter att snabbare ta oss ur det oljeberoende som alla är ense om att vi inte kan leva med för evigt. Till slut, herr talman: På lång sikt är det inte fråga om den ena eller den andra energikällan. I det långa perspektivet är det min övertygelse att vi måste finna en mix mellan dem allesammans.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande begränsa mig till punkterna 35 och 36 i näringsutskottets betänkande nr 60 som behandlar landsbygdens elektrifiering. Vi har också i motioner påpekat behovet av fortsatt stöd för upprustning av landsbygdens elektrifiering. Industriverket har gjort en utredning om behovet av dels upprustning av befintliga olönsamma ellinjer vid små eldistributionsföretag på landsbygden, dels nyanläggningar av de fastigheter som i dag saknar elström. Sedan i början av 1940-talet har statligt stöd lämnats till landsbygdens elektrifiering. Härigenom har distributionsnätet kunnat byggas ut även i glesbygder, där distribution av el är kostsam och ej företagsekonomiskt motiverad. Denna satsning från stat, kommun och landsting har varit nödvändig för att människor i glesbygder skall få elström till ungefär samma pris som i tätorter. Trots omfattande insatser från det allmänna finns det fortfarande ca 400 helårsbebodda fastigheter i Sverige som saknar el. Kostnader för erforderliga elledningar till dessa har industriverket uppskattat till i runt tal 60 milj.kr. Merparten av fastigheterna som saknar el finns i skogsoch fjällbygderna. Elektrifieringsobjekten kännetecknas av att de ligger avsides och på stora avstånd från befintliga kraftledningar med lämplig spänning. För dessa fastigheter är det angeläget att finna alternativa lösningar med lokala elverk, utnyttja mindre vattendrag för anläggningar av små kraftstationer etc. Industriverket har tillsammans med socialstyrelsen bl.a. bedrivit en försöksverksamhet med dieselaggregat på en del av dessa fastigheter. Resultatet har inte varit tillfredsställande. Det har blivit dyrt, med stora driftkostnader och osäker drift. Det är mot bakgrund av att det fortfarande finns ca 400 åretruntboende som saknar el förvånande att föredragande statsrådet i propositionen liksom utskottsmajoriteten är så ljumt inställda till problemet. Utskottet hänvisar till industriverkets undersökningar av möjligheterna att för elektrifiering av avlägset liggande fastigheter använda små kraftstationer, vindkraftverk och aggregat som bygger på den s.k. stirlingprincipen. Men det måste också i detta sammanhang finnas ekonomiska resurser och en planläggning för att komma till rätta med de oelektrifierade 400 fastigheterna. Detta saknas både i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. Industriverket har i sina petita framfört att strukturarbetet med eldistributionen löper i linje med riksdagens år 1976 fattade beslut. Genom den statliga stödverksamheten har ett stort antal olönsamma distributionsföretag upphört. Antalet företag är nu ca 400. Av dessa är ca 180 kommunägda, vilka handhar elleveransen till ca 65 26 av landets elkonsumenter. Industriverket har funnit att det endast är mellan 40 och 50 företag som arbetar under ekonomiskt ogynnsamma förhållanden. Dessa glesbygdsföretag torde ha svårt att tillgodose sina elabonnenters behov av en tillförlitlig elförsörjning. Det är således angeläget att medel ställs till förfogande så att återstående missförhållanden avhjälps. En upprustning av elnätet ger inte enbart konsumenterna säkrare och bättre elström utan minskar också energiförlusterna i de nedslitna och svagt dimensionerade anläggningarna. Dessa överföringsförluster uppgår oftast till ca 20 96, mot ca hälften i ett väl underhållet nät. I propositionen föreslås att vissa av dessa eldistributionsföretag skall kunna få upprustningsbidrag, men samtidigt hänvisar föredragande statsrådet till möjligheterna till statliga lån och garantier. Jag tycker nog att det är ganska märkligt att staten nu helt plötsligt skall ändra sin inställning i fråga om stödet till olönsamma eldistributionsföretag för upprustning, när det endast återstår fyra fem år tills man kan sammanföra dessa små företag till större och ekonomiskt bärkraftigare enheter. Vi ser ändå nu slutet på detta upprustningsbehov, vilket också påpekas av industriverket. Men det är nödvändigt att industriverket får en uttalad medelsram under ett antal år, förslagsvis fyra fem år, så att verket lättare kan hjälpa till att sammanföra dessa olönsamma elföretag genom att samtidigt anslå upprustningsbidrag. Eftersom rationaliseringen av distributionsverksamheten skall ske frivilligt, är den ekonomiska stödverksamheten ett verksamt instrument för att underlätta strukturomvandlingen till gagn för elkonsumenterna. Det har varken föredragande statsrådet eller utskottsmajoriteten förstått. Jag tycker detta är mycket beklagligt, för det kommer att innebära betydligt högre elkostnader för människor som bor i de områden som har ett behov av upprustning av elnätet. Det är dessutom orättvist mot dessa människor att det för dem skall tillämpas andra statsbidragsbestämmelser än de som gäller för andra abonnenter i landet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 11 av Bengt Sjönell liksom till övriga centerreservationer.

Herr talman! När det till att börja med gäller skatteutskottets betänkande nr 44 befinner jag mig i den något ovanliga situationen att jag kan vara överens med utskottet i fråga om behandlingen av en motion som har väckts av arbetarpartiet kommunisterna. Vi föreslog nämligen i motionen 2317 att riksdagen skulle avslå budgetministerns hemställan om fördubbling av oljeskatten, och utskottets majoritet är överens med oss och säger nej till regeringens förslag. Det är bara att med tillfredsställelse notera detta. Under de senaste åren har nämligen från skilda håll förts fram tanken på att man genom prisoch skattehöjningar skall reglera förbrukningen av energi. I stor utsträckning har de tankegångarna kläckts i de kretsar som möjligen kan värma sina hus med kodynga eller med ved från egen skog. De kommer också från kretsar som gärna vill styra konsumtion av olika slag genom prishöjningar, därför att det för dem inte spelar någon roll. De har råd att betala. I likhet med vad som gäller för alla andra priseffekter drabbar varje höjning av olja och bensin hårdast de sämst ställda i samhället: dem som behöver bilen för att komma ut till sina jobb, dem som bor i Norrland eller i glesbygderna över huvud taget, barnfamiljerna som behöver värme i sina hus, alla pensionärer som får den goda värmen från sin oljepanna. De rika knösarna i samhället bryr sig inte ett smack om sådana typer av konsumtionsreglerande åtgärder. Regeringens förslag innebär mot den bakgrunden också en odemokratisk åtgärd när det gäller att skaffa statskassan pengar. Därför är det bra att förslaget i denna del avvisas av utskottet. Som tidigare har sagts här vill vi minska vårt lands oljeberoende. Skälen för detta har tydligt och klart utvecklats av Rolf Hagel. Arbetarpartiet kommunisterna anser att detta måste ske framför allt genom utnyttjande av vårt lands egna energiresurser. Och de är enorma. De svenska alunskiffrarna innehåller världens största kända uranfyndigheter. De finns i Billingen, Skåne och Östergötland och i hela östra fjällområdet från Dalarna upp till Norrbotten. I samma alunskiffer finns inte bara uran utan också kolföreningar, som kan ge oss olja, metanol och en massa industrimetaller som vi nu i stor utsträckning importerar. Vi har, som nämnts, också uranfyndigheter i Norrbotten. De finns i den mest arbetslöshetsdrabbade delen, dvs. inom Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. En exploatering av dessa tillgångar skulle kunna skapa många nya jobb och ge Arjeplogs kommun en chans till liv och utveckling. Vi är för kärnkraftens fredliga utnyttjande, och i konsekvens därmed föreslår vi i motionen 1014 att urantillgångarna i Norrbotten såväl som i övriga delar av landet skall tas till vara. Vi tycker att det är ett brott mot det sunda förnuftet att man i en tid, då man talar om energikris, inte förbereder sig för ett brett, statligt tillvaratagande av en så utomordentligt rik energitillgång som de uranfyndigheter vi har i vårt eget land. Alternativet till uranmalmens och kärnkraftens utnyttjande för fredliga ändamål är ett fortsatt stort oljeberoende. De som har anledning att gnugga händerna av fröjd över en sådan utveckling är oljetrusternas finansmagnater. De begriper att om Sverige avstår från att utnyttja den inhemska energitillgång som kärnkraften utgör måste Sverige importera mera olja. Då tjänar oljebolagen ännu mera pengar. Oljeberoendet ökar, och då fastnar Sverige ännu värre i den svarta smet som visserligen ger nödvändig energi men som också snart har tagit död på alla sjöar i Sydoch Mellansverige, som på längre sikt ökar riskerna för cancer och andra sjukdomar, som smutsar ned våra sjöar och som framstår som massmördare av Östersjöns växtoch djurliv. Eller skall alternativet vara att återgå till forna tiders energisnåla samhälle? Vill ni det? Vill svenska folket det? Så måste frågan ställas. Visst, säger en del av de naiva eller samvetslösa. Vi skall ha nolltillväxt! Vi skall ha ett energisnålt samhälle!

Är det den tiden vi skall ha tillbaka? Den frågan bör ju ställas i det här sammanhanget. Vi säger nej och är övertygade om att också massorna i Sverige kommer till den slutsatsen när verkningarna av den hysteri som oansvariga politiker och massmedia piskat upp går över, när folk får tid och ro att tänka över alternativen. Stoppas kärnkraften är alternativen energibrist — särskilt torra år då vattenkraften ger mindre —, ökning av användningen av olja, prisstegringar på elkraft, försök att styra genom att exempelvis förbjuda elvärme för bostadsuppvärmning samt höjning av priserna på olja och bensin in absurdum. I debatten nämns vedalternativ och biomassa från energiskogar. Vi tycker också att man skall ta till vara det som är möjligt av skogsavfall och liknande, men man kan ju fundera över om det förnuftigaste är att bränna upp det. För att man skall vara på det klara med proportionerna måste man ju också framhålla att för att ersätta 8 miljoner ton olja med skog krävs att lika mycket som hälften av dagens skogsavverkning används för elkraftsproduktion. Nej, man kan inte med bibehållen trovärdighet säga som två av riksdagens partier, nämligen att man vill skapa flera hundra tusen nya jobb, bygga upp nya statliga basindustrier, utveckla regionerna och samtidigt säga att man vill minska oljeberoendet, avstå från älvutbyggnader och också säga nej till kärnkraftens utveckling. T. o. m. ett barn måste begripa att det är omöjligt att utföra den trollkonsten. För att på sikt garantera jobben, för att kunna hålla en hygglig standard måste man garantera energitillförseln. Det är en av de avgörande förutsättningarna, som man har försökt dölja genom öronbedövande skräckpropaganda. Jag tycker också att man bör komma ihåg att många av dem som står i spetsen och som leder och underblåser kampanjen mot kärnkraftens fredliga användning till stor del är folk med höga löner — väletablerade tyckare som har sitt på det torra. De som i första hand drabbas av en energikris är inte den svenska överklassen och de rika. De klarar sig alltid. De har råd att betala, även om oljan och bensinen blir 100 eller 500 96 dyrare. Nej, det är arbetarklassen som på sina ryggar kommer att få bära konsekvenserna av de moderna grön-skära småborgerliga mörkmännens kampanj mot den tekniska utvecklingen och ett förnuftigt utnyttjande av landets energitillgångar. Arbetarpartiet kommunisternas linje är att kärnkraften skall vara en naturlig del av ett svenskt nationellt energiprogram som alltså bör utvecklas och inte avvecklas. Vi avvisar inte andra energiformer och inte heller de alternativ som arbetats fram i form av solenergi, jordvärme osv., men vi är övertygade om att inom överskådlig tid sådana alternativa former inte kommer att få annat än marginell betydelse. Vi betraktar kärnkraften som ett sätt att minska vårt oljeberoende, att hejda miljöförstöringen samtidigt som vi säkrar en nödvändig tillgång till energi. Vårt krav är självfallet att hela energisektorn överförs i samhällets ägo, vilket också är en av de viktiga förutsättningarna för att skapa största möjliga säkerhet. Vi vill gå till attack mot lögnen, bedrägeriet och förtigandet av sanningen som nu präglar den förljugna s.k. information som det svenska folket så länge har preparerats med. Propagandan tar sig många former. Det är inte så länge sedan jag lyssnade tillen ”lågenergivisa” av en av våra trubadurer. Visan hette ”Mera hantverk — mindre stress”. Han målade upp en bild av den blomstrande landsbygd som människorna skulle återvända till, de skulle använda sina händer, odla sina grönsaker och använda litet energi. Detta är ju floskler och det kan de tillåta sig som inte har någon erfarenhet av forna tiders blåslit och som heller inte har en tanke på att ta på sig blåblusen och sätta i gång med flåhacka eller gamla tiders skogsverktyg. En schlagerförfattare kan naturligtvis ta sin energisnåla skrivmaskin och flytta ut till idyllen, men metallarbetaren Pettersson kan inte ta svarven med sig och sticka i väg till det småskaliga lågenergisamhället någonstans på vår landsbygd. Man kan inte vrida klockan tillbaka, och den ”gamla goda tiden” var alls ingen god tid för svensk arbetarklass. Från kärnkraftsmotståndarnas sida pekar man ibland på att tidigare prognoser om energiförbrukningen inte stämmer. Det har inte blivit den ökning som man förutsåg, säger man. Och det är klart. Visst måste det gå åt mindre energi, när industrin går för halv maskin, när fabriker läggs ner, maskinerna tystnar och folk blir arbetslösa. Visst sparar man energi när industriproduktionen sjunker. Men är det så man skall ha det i framtiden? Den frågan måste ju besvaras med ett rungande nej. Jag tycker att det engagemang som utvecklats under senare år i den här frågan är imponerande. Kampanjen mot kärnkraftens fredliga utnyttjande har engagerat många människor. Många ärligt tänkande är oroade över risker som utan tvivel finns med kärnkraften liksom med så mycket annat. Men det hela får ju ändå en spöklik karaktär — det är som om man slogs mot skuggan i stället för mot den reella och allvarliga faran mot människors lycka och framtid, nämligen kärnvapenhotet mot mänskligheten. Vi råkar ju leva i ett Europa som är fullproppat med kärnvapen. I världen i dag finns en kärnvapenarsenal som motsvarar mer än en miljon Hiroshimabomber. Vi vet ju vad en atombomb i Hiroshima betydde. Multiplicera död, lidande och förödelse en miljon gånger, om nu tanken mäktar detta. SIPRI, det internationella fredsforskningsinstitutet, klargjorde i sin årsbok i fjol att om bara hälften av denna väldiga arsenal kommer till användning, kan 400 stora städer på norra halvklotet raderas ut. Nej, hotet mot mänskligheten ligger i kärnvapenupprustningen, i att kärnkraftens resurser skall kunna användas för att sprida död och förödelse — inte för att man vill använda dem för fredliga ändamål för att producera nyttig energi. Vårt parti står nu som ensam försvarare av en utveckling, som skulle innebära ett förnuftigt utnyttjande av kärnkraften för att minska vårt lands oljeberoende och trygga tillgången till energi. På sikt är vi övertygade om att den linjen kommer att få stöd av en bred folkmajoritet därför att den rimmar med det sunda förnuftet, därför att den rimmar med omsorgen om arbetarklassens intressen.

Herr talman! Det skulle kanske vara intressant att polemisera mot min ärade bänkkamrat, men jag skall avstå från detta vid denna sena timme. Men när det gäller att måla upp den framtid som vi skulle gå till mötes om kärnenergin inte kom till användning är Alf Lövenborg verkligen den som går i täten för mörkmännens hysteri. Därom torde det inte råda något som helst tvivel. Jag skall inte orda vidare om kärnkraften. Jag skall i stället beröra en ädlare energikälla, nämligen vattenkraften. Jag skall tala några få minuter i ett ärende som är en aning okonventionellt — det skall jag gärna erkänna. Torsten Stridsman och jag har i en motion till årets riksmöte, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 60, föreslagit att Vattenfall skall avstå sina i Norrbotten belägna kraftverk till ett kraftföretag i Norrbotten. Vattenfall skulle avstå sina kraftverk till det bokförda värdet. Vi hade inte räknat med ett bifall till motionen vid årets riksmöte. Men vi tycker att det är angeläget att den här debatten tas upp. Jag är helt övertygad om att detta inte är sista gången som denna fråga behandlas här i kammaren. För de allra flesta är det säkerligen väl känt att Vattenfall tar utomordentligt stora pengar från kraftverken i Norrbotten. Det är åtminstone för oss i Norrbotten väl känt, men här i kammaren talar man inte särskilt ofta om den saken. Det som mest dominerar diskussionerna om Norrbotten i den här kammaren är det behov av stöd som olika företag i Norrbotten — både statliga och enskilda — har haft under de år som gått. Dessa diskussioner har närmast gett intrycket av att Norrbotten mer skulle vara en tärande än en närande del av vårt land. Det bruttoöverskott från vattenfallen som kommer hela samhället till del torde f. n. röra sig om 900 miljoner eller kanske 1 miljard kronor per år. Om vi gör en jämförelse med kraftförsörjningen i de södra delarna av vårt land, finner vi att det där dominerande kraftföretaget, nämligen Sydkraft, i huvudsak är kommunägt. Till ägarna hör även vissa företag. Det netto som detta företag ger kommer följaktligen direkt de kommuner och de företag till godo som är engagerade i Sydkraft.

Det är ingenting att säga om den saken. Men det kan inte hjälpas att vi i Norrbotten, där vi har så många statsägda företag, ändå gärna skulle ha sett att de företagen fått andel i de vinster som Vattenfall har gjort på de i Norrbotten belägna kraftverken. Situationen när det gäller kraftverken har alltid varit den att det har varit en opinion mot byggandet av dem — men på grund av den arbetsmarknadssituation som varit rådande har människorna till slut böjt sig och accepterat en utbyggnad av älvarna trots att de varit medvetna om att det skulle innebära en i mycket hög grad försämrad miljö. Man har vetat om att miljön aldrig kommer att kunna återställas efter det att dessa utbyggnader har skett. Det har getts en liten — utomordenligt ringa — ersättning för de intrång som gjorts. Det hade varit rimligt att de vinster dessa kraftföretag fått hade stannat kvar i den bygd där utbyggnaden har skett och därigenom bidragit till att i fortsättningen ge bygden en ordentlig kompensation för de förluster som uppstått genom en i hög grad förändrad miljö. Så har inte skett i vårt län, och vi har tagit upp den här frågan för att få den under debatt. Vi tvekar inte att återkomma. Vi tror att frågan måste lösas i en framtid. I den här frågans första behandling har enbart centerpartister ställt upp bakom vår motion och menat att det är väl motiverat att utreda förutsättningarna för att bygga upp ett energiföretag i Norrbotten i enlighet med vårt förslag. Men även om det bara är centerpartister som slutit upp bakom vår motion är jag övertygad om att man i Norrbotten — och på Norrbottensbänken —- är överens med oss om att det borde bildas ett Norrbottens eget energiföretag med de nuvarande kraftverken som underlag. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 32.

Herr talman! Filip Johansson började med att säga att han inte skulle polemisera mot mig. Sedan kallade han mig mörkman. Det tycker jag inte var riktigt logiskt, men logik är inte det som framför allt kännetecknar centerpartiet. Det är väl fallet inte minst när det gäller frågan om energipolitiken. Men, Filip Johansson, man kan inte stoppa produktivkrafternas utveckling och sedan tro att de står stilla. Då bäddar man för tillbakagång. Nu säger Filip Johansson att jag är en mörkman därför att jag pläderar för teknikens och vetenskapens landvinningar. Jag har en bestämd känsla av att mörkmännen finns framför allt i Filip Johanssons parti och i stor utsträckning bland grönsaksvänstern. Det är inte logiskt att kalla mig mörkman när Filip Johansson och övriga centerpartister själva driver på en utveckling som innebär att vi riskerar att i betydligt större utsträckning få använda oss av kolkraft i stället för kärnkraft. Jag tycker att ordet mörkman återfaller på den som vill att vi skall övergå till att använda kol i större utsträckning. Det är i verklig och bokstavlig mening ett mörkt alternativ. Jag tycker över huvud taget att centerns inlägg i debatten är byggda på svårförståeliga och ologiska argument — men det får väl vara nog ordat därom i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag citerade bara ett litet fåtal av de uttryck som Alf Lövenborg använde i sitt anförande. Han pratade om hysteri och mörkmän när han utmålade den situation som skulle komma att råda om kärnkraften skulle ställas åsido. Jag citerade dessa uttryck mot den bakgrunden att om Alf Lövenborg skall stå för försvaret för kärnkraften och använda sådana uttryck, då är han inte mindre mörkman än någon annan, utan tvärtom leder han ligan i god takt.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag tidigare sade, att jag tror att man ute på arbetsplatserna bland vanligt folk betydligt bättre förstår min argumentation. Däremot förstår man nog dåligt hur det skall gå ihop med den energipolitik som centern företräder, när man säger: Vi skall inte bygga ut älvarna, vi skall minska oljeberoendet, vi skall inte använda kärnkraften, men vi skall skapa 400 000 nya jobb. Att inte den matematiken går ihop begriper t.o.m. ett barn.

Herr talman! Dagens energipolitiska debatt har till en del handlat om vårt behov av att finna nya och ekonomiskt utvecklingsbara energikällor. I både propositionen och betänkandet framhålls t.ex. vikten av att man snabbt når fram till produktion av syntetiska drivmedel ur inhemska råvaror i syfte att nedbringa vårt beroende av framför allt olja i vår energiförsörjning. Utskottet finner det vidare angeläget att åtgärder av olika slag vidtas för att underlätta introduktion och produktion av syntetiska drivmedel. Enligt vad utskottet skriver bör en anläggning för produktion av metanol därför snarast komma till stånd. Utskottet anser att regeringen i samarbete med det halvstatliga Metanolutveckling AB bör låta utarbeta förslag till en anläggning för produktionen av metanol. Däremot säger utskottet ingenting om var en sådan anläggning bör placeras i landet. Svensk Metanolutveckling AB har, tillsammans med Stora Kopparberg, genom mycket omfattande utredningar kommit fram till att den nyligen nedlagda sulfitfabriken i Bergvik, inom Söderhamns kommun i Hälsingland, är väl lämpad för försöksverksamhet med metanolproduktion. Redan i januari månad i år tillskrev Metanolutveckling AB regeringen och pekade på angelägenheten av att bolaget tillsammans med Stora Kopparberg snarast fick starta en sådan försöksverksamhet i Bergvik. Metanolutveckling och företrädare för Studsviks energiteknik hade för industriminister Huss och energiminister Tham den 8 maj i år uttryckte regeringsföreträdarna stort intresse för det här pilotprojektet. Energiministern lovade vid detta tillfälle att snarast ta initiativ till diskussioner med bl.a. Solbränsledelegationen, nämnden för energiproduktionsforskning och Svensk Metanolutveckling AB för att få fram ett beslutsunderlag för en demonstrationsanläggning. Sådana diskussioner skulle enligt energiministern kunna vara i gång senast i juni månad i år. Det är främst av två skäl viktigt att den här försöksverksamheten kommer till stånd omgående. Det ena är att vi verkligen bör komma i gång med produktion av drivmedel ur inhemska råvaror för att på så sätt så fort som möjligt bidra till en nödvändig minskning av vårt stora oljeberoende. Röjningsoch gallringsvirke, stubbar och annat skogsavfall kan med fördel användas vid metanolframställning. Ju snabbare man kommer i gång med den här försöksverksamheten, desto tidigare kan utvärdering ske och fullskalig produktion komma i gång. Det andra skälet är att sysselsättningstillfällen skapas i en hårt drabbad bygd om försöksverksamheten förläggs till Bergvik. Ca 40 personer kan då få jobb på en ort, där helt nyligen närmare 230 människor blev arbetslösa på grund av att driften vid sulfitfabriken lades ner. Förutom tillgång till välutbildad arbetskraft finns här både lämpliga fabriksbyggnader och tillräckligt med råvara. Alla nödvändiga produktionsfaktorer finns alltså. Därför menar jag att allt talar för att försöksproduktionen av metanol bör förläggas till Bergvik i södra Hälsingland. Herr talman! Södra Hälsingland är mycket starkt beroende av den utveckling som sker inom skogsnäringen. Enbart inom Söderhamns kommun är 40 96 av de yrkesverksamma direkt eller indirekt beroende av skogsbruket och skogsindustrin. Den strukturomvandling som nu äger rum inom den svenska skogsnäringen, med en utveckling i riktning mot större enheter, kommer att slå mycket hårt mot skogsindustrin i södra Hälsingland, eftersom massaindustrin inom det området till större delen består av små enheter med en årsproduktion runt 100 000 ton sulfateller sulfitmassa. Nedläggningen av sulfitfabriken i Bergvik är det senaste exemplet på detta. Därför är det viktigt att ersättningsjobb tillskapas på de orter som drabbas av de här strukturförändringarna. De 40 arbetstillfällen som skulle skapas i Bergvik genom att försöksproduktionen av metanol förlades dit är mot den bakgrunden ett mycket välbehövligt tillskott. Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse utskottets klara ställningstagande för en snar försöksverkamhet med framställning av syntetiska drivmedel. Det är angeläget att ta till vara alla möjligheter när det gäller att minska vårt oljeberoende, men inte minst på sådana områden där vi själva har god tillgång till erforderlig råvara. Därför bör regeringen enligt min uppfattning omgående vidta de åtgärder som erfordras från samhällets sida för att få i gång ett Även om utskottet — av naturliga skäl — inte ansett sig böra uttala sig om vart försöksproduktionen av metanol skall förläggas, anser jag, herr talman, på de skäl jag nyss anfört att Bergvik i södra Hälsingland är den rätta platsen att lägga den här försöksproduktionen på.

Herr talman! Jag har tillsammans med några centerkamrater i motionen 808 yrkat att skogsavfall och lövskog i stor skala skall användas för energiändamål. Detta har jag, förutom av energimässiga skäl, gjort av miljömässiga, ekologiska, medicinska, sysselsättningsskapande och ekonomiska skäl. Jag har i motionen yrkat på förbud mot att med kemiska medel från luften döda lövvegetation, eftersom vi med ett förbud får mindre negativa miljömässiga, ekologiska och medicinska effekter på vegetationen. Också allemansrätten får då ett mera meningsfullt värde. Men vi får även ett annorlunda skogsbestånd, med större inslag av lövskog. Om vi röjer den skogen manuellt och vid rätt tidpunkt, får vi dessutom en hög tillväxtgrad. Vi får på så sätt ett växelbruk i skogsbruket, som genom lövets gynnsamma verkan på markstrukturen påverkar det långsiktiga skogsbruket positivt i form av bättre tillväxt i den efterföljande barrgenerationen. Lövskogen, som i motsats till barrskogen inte har någon försurande effekt, bidrar således till att skogar och vattendrag inte ytterligare försuras. Den här sortens skogsbruk skulle också ge en mängd olika sysselsättningar, som inte behöver vara säsongbaserade. Socialdemokraterna har ju under detta riksmöte krävt att skogsbrukarna skall, oavsett lönsamhet, göra kontinuerliga avverkningar. Om vi satsar på ett skogsbruk i ekologisk balans enligt motionen 808, kan socialdemokraternas krav uppfyllas i den mån det gäller avverkning av skog för energiändamål. Slutligen blir även de ekonomiska konsekvenserna fördelaktiga. Som jag påpekar i motionen köpte vi olja för 15 miljarder kronor 1977. För en stor del av den oljan producerade vi sedan pappersmassa, som vi exporterade med förlust. Det måste vara fördelaktigare att göra energi av lövskogen i stället. Nu säger föredraganden i utskottet att om lövskogen kan tas i anspråk för energiproduktion i stor skala, kan detta leda till att ett konkurrensförhållande kan uppstå mellan virke för industriändamål och virke för energianvändning. Jag har tagit till orda för att protestera mot det uttalandet. Under mina 35 år som skogsbrukare har det nästan alltid varit svårt att sälja lövskog med lönsamhet. Om vi fick till stånd ett skogsbruk i enlighet med det förslag som jag anfört och använde råvaran som energiråvara, skulle vi få ett intensivare och friskare skogsbruk med bättre tillväxt, vilket på så vis kunde ge råvaror för såväl industriella ändamål som energiändamål. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Utskottsmajoritetens ställningstagande är inte grundat på byråkratiskt tänkande, utan det har en djupare motivering. Om man följer det uppdrag i denna fråga som lotteriutredningen fick av ett enigt utskott och en enig riksdag, visar det sig att en ny lag som innebär förbud mot att inneha automater träder i kraft den 1 juli i år. Jag tror att Hugo Bengtsson var med och skrev under det betänkande som låg till grund för det beslutet. Utskottets majoritet hade då samma uppfattning som utskottsmajoriteten har i dag, nämligen att vi, för att få ett bättre kontrollsystem, även skall ha förbud mot tjugofemöresspel. fr.o.m. den I januari i år infördes därför totalförbud mot spel på automat — det gäller alltså både enkronasoch tjugofemöresspel. Riksdagen uppdrog som sagi åt 1972 års lotteriutredning att utreda frågan och komma med förslag till beslut. Under utredningstiden hade alla berörda parter möjlighet att komma till tals med utredningen. Efter remissomgången visade det sig, för att nämna några av remissinstanserna, att Landsorganisationen och så gott som alla folkrörelser ville ha ett totalförbud. Det var det som föranledde utskottsmajoriteten att också yrka på ett totalförbud. Det är som sagt inte på grund av några sociala vådor som utskottsmajoriteten kräver ett bibehållande av förbudet, utan det är enbart från kontrollsynpunkt. Det har funnits 6 100 automater här i Sverige, och nu har restaurangerna lämnat ifrån sig dem. Få folkparker har egna automater, utan de lånar in dem från lotteriföretag. Det är mycket besvärligt — det kan lotteribyrån vitsorda — att hålla kontroll på detta. Det är klart att det också, som utskottet skriver på s. 8 i betänkandet, skulle kunna resas invändningar mot att riksdagen, efter att ha uttalat sig generellt ogillande mot och förbjudit utbetalningsautomater, nu skulle tillåta att sådana infördes i folkparkerna. De som har följt denna utredning har ganska klart för sig att det är ett svårt kontrollsystem som vi har fått. Det har nämligen kommit in väldigt mycket pengar i denna verksamhet, och det är inte bara folkparker som innehar automater. Herr talman! Fem av utskottets socialdemokratiska ledamöter står för den reservation som är fogad till betänkandet. Utskottets ordförande Ingvar Svanberg och Rune Johansson i Ljungby står bakom utskottsmajoritetens hemställan, och jag yrkar bifall till denna hemställan.

Herr talman! Jag tycker inte att Hugo Bengtsson gör sig själv rättvisa när han påstår att min inställning till de här sakerna är att beteckna som den obotfärdiges förhinder. Jag har varit med och utrett det här, och det är självklart att man då får en vidgad insikt i de här problemen. Det är inte de sociala avigsidorna som varit avgörande när det gällt ställningstagandet till spelen i folkparker, utan det är möjligheterna till kontroll av alla de automater som finns, inte bara där utan också på tivolin. I utskottets betänkande finns nu en definition av vad som är tivoli och vad som är folkpark. Men kontrollsvårigheten har dokumenterats både av lotteriutredningen, som kommer att framlägga sitt förslag i dagarna, och av utskottet — Hugo Bengtsson har själv varit med om att understryka att det från kontrollsynpunkt är viktigt att vi har ett totalförbud.

Herr talman! Sven Andersson påstod sig icke tillhöra de obotfärdigas skara. Det gör mig glad. Då kanske han är botfärdig. Det är fem som sig botat haver, och Sven Andersson — och även ni andra — är välkommen i kretsen. Jag tror att Sven Andersson vid litet närmare eftertanke också skulle komma underfund med att få förbud här i landet vilar på en så utomordentligt bräcklig grund som detta. Det är nästan genant. Jag vill framföra ett tack till näringsutskottet för den välvilliga behandling som utskottet efter återremissen givit Valter Kristensons och min motion. Jag vill till de argument som Hugo Bengtsson stått för lägga ett par synpunkter. Utskottet anför att förekomsten av 25-öresautomater på marknaden skulle innebära ökade risker för illegalt spel. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror nämligen att möjligheten till legalt spel på dessa ofarliga automater skulle kunna bidra till att minska det illegala spel som i dag är ett faktum. Där är utskottet offer för en illusion. Ett spel som ger sådana vinstmöjligheter — inte för spelaren utan för automaternas ägare — som kronaspelet på enarmade banditer, kommer att finnas kvar som en del av brottsligheten och i värsta fall som en viktig del av den organiserade brottsligheten. Jag tror att ni har tagit helt fel. Det är en positiv sak om man här kan få till stånd ett legalt spel. Man anför också att krav kan ställas på motsvarande eftergifter från andra. Det skulle kunna skapa osäkerhet om konsekvensen och varaktigheten i riksdagsbesluten. Jag skall medge att det kan ligga någonting i det. Men jag tror att etter värre än att medborgarna efterlyser konsekvens i ett sådant här fall är att genomföra förbud som är obegripliga och oacceptabla för människor. Ju förr vi tar bort detta förbud dess bättre är det för riksdagens anseende. Vad är det som gör det så svårt för medborgarna att förstå detta förbud? Jo, vi kan alla när vi vill för 20 kr. inhandla en nummerlott eller en penninglott och för 100 kr. köpa en Bellmanslott och ha möjlighet att vinna en halv miljon kronor. Det är legalt, det accepteras. Vi kan satsa hundratals kronor — det satsast.o.m. tusentals kronor — på tips, och det kan ge vinster på uppemot en miljon. Vi kan gå på Jägersro, Solvalla och Täby och vi kan i vadhållning lägga stora summor. Det satsas tiotusentals kronor på systemspel på toto, och vinsterna kan uppgå till flermiljonbelopp. Det accepteras. Hur skall då medborgarna kunna begripa att det är farligt och otillåtet att spela för 25-öringar med en högsta vinstchans på 5 kr., medan det är ofarligt och tillåtet att spela för tiotusentals kronor med chans att vinna miljoner kronor? Jag hoppas, herr talman, att riksdagens ledamöter löser ut riksdagen ur den besvärliga situation gentemot medborgarna som den befinner sig i. Därmed yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Jag skulle tänka mig att det, om riksdagen löser ut sig ur den här situationen — som Arne Pettersson säger — genom att upphäva förbudet, med all säkerhet kommer att innebära problem ur kontrollsynpunkt. Den uppfattningen har jag fortfarande, och den delas av lotterinämnd och av många ledamöter i utskottet, både tidigare och nu. Därför står vi kvar vid vår uppfattning om ett totalförbud. Däremot kan spel på automater fortfarande ske i folkparkerna, men med varuvinster.
Herr talman! Talet om svårigheten att få ett effektivt kontrollsystem är precis lika bräckligt som de andra motiveringarna i betänkandet. Under årtionden, Sven Andersson, fungerade detta spel utan några större kontrollsvårigheter. Nu börjar jag tro att Sven Andersson har återvänt till de obotfärdigas skara.

Herr talman! Biståndsanslaget höjdes vid behandlingen av budgetpropositionen med 500 milj.kr. för det kommande budgetåret i jämförelse med detta budgetår. Riksdagen har tidigare beslutat att I 96 av bruttonationalprodukten skall avsättas till internationellt utvecklingssamarbete, och inga delade meningar har rått om detta. Vid behandlingen av budgetpropositioner fick utrikesutskottet meddelande om att förslag om höjning av anslaget med ytterligare 45 milj.kr. skulle framläggas i kompletteringspropositionen, vilket utskottet också redovisar i sitt betänkande. En omräkning av siffrorna för bruttonationalprodukten hade nämligen visat att de 500 miljonerna inte skulle räcka för att svara mot 1,014 26 av bruttonationalprodukten för biståndssamarbete, vilket hade förutsatts. Så framlades kompletteringspropositionen, och av denna framgick — utan förklaring — att förslaget om de 45 miljonerna skulle framläggas vid nästa riksmöte. I biståndsdebatten förklarade emellertid David Wirmark att det var ett tryckfel ikompletteringspropositionen och att dessa 45 milj.kr. skulle avse budgetåret 1979/80. Därefter framläggs — ”synnerliga skäl” föreligger knappast — i riksdagens sista månad en proposition, daterad den 3 maj, med krav på att riksdagen nu måtte besluta att 45 milj.kr. tillförs anslagsposten Katastrofer m.m. Herr talman! Moderaterna har yrkat avslag på propositionen. Det talas nämligen inte längre om tryckfel, men ryckigheten i handläggandet är påtaglig. Vi har inte motsatt oss att beräkningen av bruttonationalprodukten vid budgetpropositionens framläggande ligger till grund för beräkningen av biståndsanslaget. Men enligt budgetpropositionen kommer höjningen med 500 milj.kr. att medföra att u-landsbiståndet därmed något överstiger innevarande budgetårs nivå på 1,014 96 av bruttonationalprodukten. Riksdagen har ingen orsak att ta hänsyn till vare sig felräkning eller förändring i beräkningarna som sker efter det att budgetpropositionen lagts fram. Förändringarna skulle i så fall ha framlagts i kompletteringspropositionen. Vi reservanter står alltså fast vid den ursprungliga beräkningen. Summan är dessutom försumbar i förhållande till osäkerheten i slutbedömningen av vad bruttonationalprodukten verkligen blir. Om det vet vi ingenting förrän ytterligare ett år har gått. Det enda vi vet är att den här propositionen och riksdagens antagande av förslaget i densamma skulle innebära att vi ytterligare ökade budgetunderskottet med 45 milj.kr. Kan vi — det är motiverat att ställa den frågan — förvänta oss ännu ett förslag i nästa års kompletteringsproposition ifall bruttonationalprodukten skulle öka mer än väntat? Skulle man yrka på en sänkning av anslaget om omräkningar eller utvecklingen skulle visa, att bruttonationalprodukten blev lägre än som var fallet när beräkningarna gjordes i samband med att budgetpropositionen lades fram? Antingen finns det behov av en viss mängd biståndsmedel för att användas till avsedda ändamål, eller också är siffran 1,014 96 helig för folkpartiet. Herr talman! Vi har inte begärt någon sänkning och vi kommer inte heller att göra det, men vi känner oss inte tvungna att rycka fram som stödtrupper för att rätta till misstag som har begåtts. Pengarna skall ju bara lagras i den fond för katastrofhjälp där medel redan finns som väl täcker de behov som kan väntas uppkomma. Det handlar om ca 1 96 av det totala biståndsanslaget.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

Herr talman! I budgetpropositionen 1975/76 föreslogs att beräkningen av de totala biståndsanslagen i fortsättningen skulle baseras på den BNP prognos som görs i finansplanen för det kalenderår under vilket förslagen framläggs. Riksdagen anslöt sig till det förslaget både för budgetåret 1975/76 och som princip, och det är den beräkningsmetoden som sedan dess gällt. I årets budgetproposition reviderades BNP-prognosen i löpande priser för 1979 uppåt i det slutliga arbetet med finansplanen. Tiden medgav då inte någon motsvarande uppjustering av biståndsanslagen, som enligt uttalande i budgetpropositionen skall uppgå till 1,014 96 av BNP för detta budgetår. Den uppkomna skillnaden har beräknats till 45 milj.kr., och det är anledningen till att det i en särskild proposition föreslagits att ytterligare 45 milj.kr. skall anslås till bilateralt utvecklingssamarbete, ett förslag som utrikesutskottet har biträtt. Herr talman!

Men vad utskottets hemställan innebär är att man håller fast vid den princip som gällt sedan 1975/76. Till yttermera visso stämmer det med vad som står i den motion som moderaterna åberopat. Det heter där nämligen: Vid tidigare tillfällen har beräkningen av bruttonationalprodukten vid budgetpropositionens framläggande legat till grund för biståndsanslagets beräkning. Någon anledning att frångå den principen i år finns inte.
Herr talman! Jag tycker inte att man frångår den principen, eftersom det i den finansplan som lades fram i januari och som jag citerade uttryckligen angavs att med en höjning av anslaget med 500 milj.kr. skulle man nå upp till mer än 1,014 96, och den beräkningen kommer vi att hålla fast vid. Sedan vill jag bara tillägga, herr talman, att beräkningarna, som tydligen i första hand baserades på ett tryckfel, enligt vad David Wirmark sagt tidigare i debatten här i kammaren, var man i alla händelser medveten om redan när kompletteringspropositionen framlades. Det hade väl då varit rimligt att förändringarna som vanligt hade framlagts i kompletteringspropositionen och inte så här i riksdagens sista minut i en extra proposition.
Herr talman! Det är inte svårt att göra dessa beräkningar —- matematiken ger ju ett exakt utslag. Har man en viss BNP-beräkning — vilken sedan som jag sagt uppjusterades i sista minuten — kan både Ingrid Sundberg och jag räkna ut vad biståndsanslaget blir på grundval härav. Att under sådana förhållanden hålla fast vid den gamla beräkningen, som är 45 milj.kr. lägre, är ologiskt om man vill att riksdagen skall handla enligt samma normer som den tidigare följt. Vill man det, bör man justera upp anslaget med 45 milj.kr.

Herr talman! Med några ord vill jag helt kort uttala min tillfredsställelse med trafikutskottets förnyade prövning av min motion om flottningen i Ångermanälvens flodsystem. Utskottets hemställan innebär att det i motionen redovisade kravet på att en samhällsekonomisk analys av alternativa transportlösningar skall föreligga vid en eventuell nedläggning av löstimmerflottningen i det aktuella flodområdet helt har tillmötesgåtts. Det finns därför, herr talman, ingen anledning att nu närmare gå in på en sakdebatt i frågan. Dessutom kan man säga att denna förekom när kammaren behandlade uppskovsärendet. Jag vill emellertid starkt understryka vikten av vad utskottet sagt, att regeringen i samråd med berörda parter skyndsamt skall finna en lämplig form för behandlingen av frågan.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

Herr talman! Jag skall inte framställa något yrkande, så jag behöver inte hålla kammarens ledamöter i spänning. Jag vill bara kort kommentera behandlingen av ärendet beträffande flottning. Under den allmänna motionstiden väckte jag tillsammans med ett antal socialdemokratiska ledamöter en motion med krav på att samhällsekonomiska hänsyn skulle tas vid val av sätt för transport av timmer. Motiveringen i motionen grundades på exemplifiering från nedläggning av flottningen i Umeälven, men syftet med motionen var precis detsamma som gäller för den motion som vi nu behandlar och som avser flottning i Ångermanälven. Jag finner därför trafikutskottets behandling av den här frågan litet märklig. Motionen beträffande Ångermanälven har skickats ut på en ganska bred remiss, bl.a. till länsstyrelsen i Västerbottens län. Däremot har motionen beträffande Umeälven inte blivit föremål för någon sådan remissbehandling. Motionen om Ångermanälven behandlas således denna vår, medan motionen om Umeälven uppskjuts till hösten. I båda fallen gäller det att försöka åstadkomma en samhällsekonomisk analys beträffande timmertransporterna.

Jag utgår således från att den analys som skall göras kommer att gälla också den fråga som jag har aktualiserat i motionen om Umeälven, trots att den motionen formellt inte blir behandlad förrän till hösten.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag utförligt vill klargöra vilka gränsregler som skall gälla för eventuell inkomstbeskattning av tillfällig bäroch svampplockning samt hemslöjd till försäljning. Det är inte möjligt för mig att i ett frågesvar ange hur de av riksdagen antagna skattereglerna skall tillämpas i olika enskilda fall. Detta är i stället en uppgift för våra taxeringsmyndigheter och skattedomstolar. Jag är emellertid medveten om att en hel del gränsdragningsproblem kan uppkomma i sådana fall som avses i frågan. Så kan t.ex. bärplockning ibland vara att se som en hobbyverksamhet, och eventuella inkomster är då skattefria. Men det kan också tänkas att verksamheten har sådan omfattning att beskattning skall ske enligt de regler som gäller för rörelse. Var gränsen skall gå i det enskilda fallet beror inte sällan på flera faktorer. Det är givetvis angeläget att man får en så enhetlig bedömning som möjligt. Det bör vara en uppgift för riksskatteverket att genom råd och anvisningar söka skapa förutsättningar för detta.

Herr talman! Jag tackar budgetoch ekonomiminister Mundebo för svaret på min fråga. Jag är rädd för att detta svar kanske ytterligare har fördunklat den problematik som skattemyndigheterna uppenbarligen står inför. Jag skulle gärna vilja ge något av bakgrunden tili denna fråga, som handlar om dels folkhushållet, dels sysselsättning och exportinkomster. Vi har, som säkert alla är införstådda med, i vårt land väldiga tillgångar av bär och svamp. Det mesta av dessa naturtillgångar ruttnar, torkar och fryser bort. En mycket stor del av detta skulle naturligtvis kunna tillvaratas om det fanns god avsättning för bären och svampen. God avsättning är också detsamma som bra priser. Sedan i fjol har Uddeholmsbolaget i Värmland gjort stora ansträngningar för att finna ny och ökad sysselsättning i länet. Bolaget har startat en avdelning för nya verksamheter, som det heter, för att hjälpa till med att finna avsättning för bär och svamp. Man har lyckats utomordentligt bra så till vida och så långt att man redan har kontrakt med bl.a. utländska köpare av både bär och svamp, och rent av hemkokta produkter av detta slag. En italiensk importör — den största i branschen — vill t.ex. köpa all den karljohanssvamp som finns att få i Värmland. Detta är mycket glädjande i ett så krisoch arbetslöshetshärjat län som Värmland. Men man står genast inför en problematik, och jag skall be att få återge några ord av vad de personer säger som arbetar inom avdelningen för denna verksamhet i Uddeholmsbolaget. Det gemensamma problemet för bärplockaren, svampplockaren och hemslöjdaren är skattefrågan. Vi har hos myndigheter försökt få klarhet i denna fråga men misslyckats. De uppgifter vi har kunnat få är att så länge verksamheten kan räknas som rent hobbyarbete är inkomsten skattefri. Någon gräns mellan vad som räknas till hobbyarbete och förvärvsarbete tycks inte finnas. Det är också vad budgetministern nu framhåller. Och denna oklarhet i skattefrågan gör det svårt, säger man i Uddeholmsbolaget, att rekrytera plockare och slöjdare. Man menar emellertid att det inte borde vara svårt att skapa klara regler. Jag vill nu fråga budgetministern om han vill se liberalt på detta när han försöker ge någon form av anvisningar till skattemyndigheterna — liberalt i den bästa av meningar.
Herr talman! Hur jag ser på detta spelar faktiskt ingen roll, utom möjligen för konstitutionsutskottet, som ju har att granska huruvida jag överskrider de befogenheter jag har som budgetminister. Jag har alltså inte rätt att ha någon uppfattning i den här frågan. Jag skulle egentligen ha kunnat svara på Göthe Knutsons fråga med ett enda ord, och det ordet är nej. Jag har inte rätten att utförligt klargöra vilka gränsregler som gäller för eventuell inkomstbeskattning. Det är regeringen som lägger fram förslag till skattelagar för riksdagen, det är riksdagen som fastställer dem, och det är taxeringsmyndigheterna och skattedomstolarna som har att i enskilda fall avgöra hur lagarna skall tillämpas. Även om Göthe Knutson önskar att jag hade varit utförligare i mitt svar, så torde han efter några år som ledamot av riksdagen vara väl medveten om att jag inte har rätt att uttala mig om den här gränsdragningen. Jag kan alltså inte svara på annat sätt än vad jag har gjort, men låt mig än en gång stryka under de två sista meningarna i svaret, nämligen att jag anser det vara angeläget att man får en enhetlig bedömning och att jag menar att det är en uppgift för riksskatteverket att ge råd och anvisningar på detta område.
Herr talman! Jag hyser förståelse för budgetministerns problem när det gäller att ge klara besked i den här frågan, och det gäller också den som jag ser det för honom viktigaste punkten, nämligen att redovisa den liberala synen på denna problematik. Jag skulle gärna — och det tror jag gäller för tusentals människor i det här landet — vilja se ordet liberal applicerat på skatteproble matiken i det här fallet, dvs. att man är hovsam och att man om möjligt inte alls beskattar den tillfälliga verksamhet det här rör sig om. I de uppgifter jag inhämtat sägs det att kommunalskattelagen saknar bestämmelser som direkt utsäger att den som plockar och försäljer bär och svamp skall vara skattskyldig för de inkomster detta kan inbringa. Men, sägs det fortsättningsvis, det torde dock vara helt klart att dessa inkomster ej är skattefria. « Så kan man vrida och vända på det hur länge som helst, och följden blir naturligtvis att det blir väldigt besvärligt för den enskilde befattningshavaren på en skattemyndighet att ge bestämda besked. Här rör det sig dessutom inte bara om enskilda individer, utan också om ett bolag som satsat stora resurser på en sådan här verksamhet i Värmland. För den verksamheten kan man alltså inte heller få så pass bestämda besked att man kan slå fast att det är möjligt för kanske 1 000 människor eller ännu flera att få en hygglig extrainkomst. Såvitt jag förstår har budgetministern trots allt en möjlighet att göra någonting här — det antydde han också själv — och det är att ta initiativ till i en proposition, och föreslå riksdagen att klara och enkla regler införs på det här området.

Herr talman! Låt mig först försäkra — i den mån Göthe Knutson har tvivlat på det — att jag har en liberal livsoch samhällssyn. Men jag har ändå inte rätten att tolka lagarna. Enligt min mening bör det ankomma på i första hand riksskatteverket att med utgångspunkt i gällande lagstiftning ge råd och anvisningar, så att man på det sättet skapar större klarhet här. Först om den vägen skulle misslyckas har man anledning att fundera över om riksdagen skall försöka att lagstiftningsvägen klara ut detta. I första hand är det emellertid riksskatteverkets uppgift att lösa dessa problem.
Herr talman! Jag tackar budgetoch ekonomiministern för det kompletterande svaret. Oklarheter leder ofta till orättvisor, och dess värre har det framkommit genom pressen under de senaste åren — vid den tid då det säljs bär och svamp— att plockare på olika håll i landet blir olika behandlade i skattehänseende. Ibland påförs de inkomst och blir, kanske med ett visst fiskaliskt nit, mer eller mindre drabbade av skattesystemet. - Vi känner till skattesystemet. Budgetoch ekonomiministern är själv på det klara med att vi har en orimlig marginalbeskattning. Då är det inte särskilt stimulerande för människor att gå ut i skogen i det vällovliga syftet att bidra till folkhushållet, om vederbörande skall bli hårt beskattad. Men framför allt är det orättvisan jag vill komma åt i det hela. Det är orättvist när man på olika håll i landet blir föremål för olika beskattning.